Herr talman! Jag har deltagit i detta ärendes behandling i utskottet. Att jag inte står som reservant beror på att jag saknade tillfälle att vara med vid justeringen. Jag vill därför begagna tillfället att säga några ord i frågan. Jag kan helt instämma i motionens syfte. Det är väl ändå skäligt att när staten har beviljat bidrag detta också utbetalas inom rimlig tid. Så är tyvärr inte fallet här, utan det föreligger en mycket lång eftersläpning.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

Herr talman! Från och med budgetåret 1969/70 anvisas ett reservationsanslag av 50 miljoner kronor som bidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder, att utgå till befintliga industrier. Enligt departementschefens uppfattning bör stödåtgärderna utformas så att de kan få största möjliga stimulerande effekt på investeringar i anläggningar för vattenoch luftvård som från samhällets synpunkt betraktas som angelägna. För att stödet skall få den önskade effekten att stimulera industrin att snabbt vidta reningsåtgärder är det tidsbegränsat till att omfatta de närmaste fem budgetåren. I två motionspar har föreslagits att bidragsgivningen från anslaget skall utvidgas till att omfatta även jordbruksföretag enligt samma grunder som för industrin. Vattenoch luftreningsproblem förekommer också inom jordbruket. Som exempel kan nämnas pressaft från siloanläggningar och avfallsprodukter från större djurstallar. De investeringar det här gäller från jordbruksföretagen är utförande av uppsamlingsbrunnar, ofta av betydande format, samt utspridningsanordningar. Avskrivningsmöjligheterna när det gäller dylika investeringar inom jordbruket är mycket begränsade, Den statliga kreditgaranti som kan erhållas till såväl anläggningssom utrustningskostnader är enligt reservanternas uppfattning otillräcklig som stimulans för ökad aktivitet på detta område. Även om föroreningsproblemen inom jordbruket totalt sett är av mindre omfattning än inom industrin, bör också jordbruket ges möjligheter att erhålla bidrag ur det nya anslaget för vattenoch = luftreningsanläggningar. Dessa frågor har fått en alldeles särskild aktualitet genom Kungl. Maj:ts proposition nr 28, omfattande förslag till miljöskyddslag, som avlämnats denna vecka. I 7 § i detta lagförslag anföres följande: »Avloppsvatten av följande slag får icke utsläppas i vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om ej är uppenbart att det kan ske utan olägenhet.» Den uppräkning som sedan följer omfattar bl.a. pressaft från siloanläggningar, urin från djurstallar samt vassle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 11.
Herr talman! Jag ber först att få instämma i vad tidigare talare här har anfört. När vi behandlade det här ärendet i jordbruksutskottet blev det diskussion i frågan huruvida den kreditgaranti som lämnas till jordbruket kunde vara att jämställa med det bidrag som nu lämnas till industrin. Jag har därför låtit utföra en liten beräkning på hur de två förhållandena skulle ställa sig till varandra. Statligt stöd meddelas till jordbrukare i form av en lånegaranti för uppförande av reningsanläggning. Garantin får avse högst ett belopp som motsvarar kostnaden för rationaliseringsåtgärden. Amorteringstiden får vara högst 30 år, och räntan ligger enligt praxis en procent under räntan på borgenslån, dvs. den är lika med räntan för bottenlån mot första inteckning i fast egendom. Statsbidraget till kostnader för avloppsreningsverk inom industrin föreslås i statsverkspropositionen utgå med 25 procent av ett godkänt bidragsunderlag. Jämförelsen bygger på en amorteringstid av 30 år och en avskrivningstid av fem år, en investeringskostnad på 90 000 kronor i båda fallen och en total skatt på 50 procent. Efter omräkning till nuvärde av vad som investe rats och en räntesats av sex procent blir industrins kostnader 16 705 kronor och jordbrukarens 27856.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

Herr talman! Staten bidrar till kostnaderna för vattenoch avloppsanläggningar som kommunerna utför. När det gäller höggradig rening av avloppsvatten betalar staten lägst 30 och högst 50 procent av kostnaden. Det har varit en angelägen uppgift för staten att stimulera kommunerna att utföra vattenoch avloppsanläggningar. Efterfrågan på dessa statsmedel har varit och är fortfarande stor. Enskilda företag — jag tänker då närmast på industriföretagen — har icke tidigare haft samma möjligheter som kommunerna att erhålla statsbidrag. Föroreningarna av våra sjöar och vattendrag härrör i mycket stor utsträckning från industrin. Det bidrag på 50 miljoner kronor som nu ställts till förfogande åt de industriföretag som utför reningsanläggningar skall utgå med 25 procent av anläggningskostnaderna. De motioner som behandlats i anslutning till detta nya anslag hemställer om att även jordbruksföretagen skall kunna söka bidrag från detta anslag. Även om det i många fall kan vara önskvärt att reningsanläggningar också utföres vid jordbruken, så vill jag hänvisa till att statlig kreditgaranti lämnas till de jordbruksföretag som utför reningsanläggningar. Sker detta i samband med en större, omfattande rationalisering utgår också bidrag med 25 procent av kostnaden. De stora och besvärliga föroreningarna kommer från industrin, och därför bör också den satsning som nu görs från statens sida förbehållas industriföretagen. Låt oss även förutsätta att dessa anslag kommer att till fullo utnyttjas. Det som motionärerna och reservanterna här vidare har anfört, att jordbruket kommer i en sämre ställning än industrin, får bedömas i ett annat sammanhang. Om så småningom även jordbrukets nedsmutsning av vatten i sjöar och vattendrag förorsakar så stor samhällelig skada att staten bör ingripa och lämna stöd är detta en angelägen uppgift. Jag vill uttrycka den förhoppningen att även jordbruket skall ges tillfälle att få ett ordentligt stöd. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I skrivelse den 29 november 1967 har domänstyrelsen och statens naturvårdsverk föreslagit att ersättning från älgskadefond för bilskada genom olyckshändelse i trafiken som orsakats av älg ej längre skall utgå.

Motionärerna framhåller emellertid att det är många som inte köper en ny bil utan köper en begagnad sådan, för vilken denna garanti inte längre gäller. Det är här särskilt fråga om skogsarbetare och småbrukare som har att färdas relativt långt i sådan mark där älgar har sina stråk. Olycksfallsrisken är betydligt större för dessa kategorier än för andra som inte är hänvisade till att i samma utsträckning färdas i skogar där sammanstötning med älgar kan inträffa. Motionärerna anser det skäligt att vid mera betydande skador som uppkommer vid de kollisioner som det här är fråga om även i fortsättningen ersättning skall utgå ur älgskadefond. Med denna motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! De två motionspar som nu behandlas har en gemensam nämnare; de rör båda trafikolyckor i samband med vilt. I det ena motionsparet framhåller motionärerna att ersättning vid sammanstötning med älg även i fortsättningen bör utgå från älgskadefond. I det andra motionsparet anhåller motionärerna att statens trafiksäkerhetsverk måtte få i uppdrag att utreda former för ett trafikskadeskydd som i stort sett kan hålla trafikanter ekonomiskt skadeslösa vid viltolyckor i trafiken. Utskottsmajoriteten yrkar avslag på båda motionsparen med bl.a. följande motivering: Ända sedan 1940-talet har statliga bidrag lämnats i anledning av motorfordonsskador, uppkomna genom sammanstötningar med älg. Tidigare anlitades jaktvårdsfonden härför. 1965 års riksdag beslöt dels att dessa bidrag skulle utgå från älgskadefonden i det län där olyckan inträffade, dels att en översyn av dessa problem skulle komma till stånd. Nu redovisas en utredning av domänverket och statens naturvårdsverk rörande ersättning för trafikskador vållade av älg och rådjur. Utredningen — och även flertalet remissinstanser — anser att dessa bidrag bör avskaffas, dock under en övergångsperiod av tre år. Motiveringen härtill är dels att det numera finns synnerligen förbättrade möjligheter att få ersättning för fordonsskador genom försäkring, dels de förhållandevis stora kostnaderna för handläggning av dessa bidragsärenden. Samtidigt förordar utredningen ökade insatser av statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk för att förebygga viltolyckor i trafiken. Nämnda myndigheter bedriver i detta avseende ett nära samarbete med statens naturvårdsverk. Bl. a. pågår försök med användande av = viltspeglar, elektriska stängsel m.fl. anordningar i olycksförebyggande syfte. I reservationen talar man för de ekonomiskt sämst ställda bilägarna, som för sitt arbetes skull är beroende av bilen, som färdas på vägar där dessa risker är stora och för vilka en vagnskadeförsäkring utgör en väsentlig kostnad. Men då Kungl. Maj:t föreslår en övergångsperiod på tre år bör väl bilägarna under denna tid kunna ordna sina försäkringsfrågor med bolagen.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

Herr talman! Den proposition, där regeringen varje år förelägger riksdagen konventioner och rekommendationer som antagits av Internationella arbetsorganisationen, brukar passera ganska oförmärkt genom kamrarna. Eftersom det i år är 30 år sedan Internationella arbetsorganisationen grundades vill jag emellertid gärna säga några ord vid detta tillfälle. Internationella arbetsorganisationen bildades 1919. Dess stadga togs in som ett kapitel i fredsfördraget i Versailles såsom ett uttryck för tanken att varaktig fred måste grundas på social rättvisa. Jag har i departementschefsanförandet i propositionen, som vi nu behandlar, i korthet nämnt något om vad organisationen hittills uträttat och om dess planer för framtiden. Jag skall inte upprepa dessa här men vill gärna ånyo framhålla att Sverige ratificerat 47 av ILO:s 129 konventioner och nu kommer att ratificera ytterligare en. Om ILO förtjänar att uppmärksam mas nu så är det inte för vad organisationen gjort i gångna tider utan för den roll den kan spela i dagens och morgondagens värld, och det är en viktig roll. Jag tror att det är lätt för oss här i Sverige att förstå Internationella arbetsorganisationens betydelse. Jag behöver bara peka på fackföreningsrörelsens och den kooperativa rörelsens betydelse för det svenska samhällets utveckling. Jag kan också peka på den roll som kraven på arbete och trygghet har spelat och fortfarande spelar i den politiska debatten i samhällsomdaningen i Sverige. Det är frågor av detta slag som ILO sysslar med. I departementschefsanförandet har jag omnämnt det världsvida = sysselsättningsprogram, World Employment Program, som Internationella arbetsorganisationen inför 1970 talet inriktar sina resurser på. Genom detta program tas ett betydelsefullt steg i organisationens arbete därmed att förutsättningar skapas för att Internationella arbetsorganisationen på ett aktivt sätt kan påverka förutsättningarna för människornas sociala välfärd. Genom att medverka till förbättrade sysselsättningsmöjligheter i de enskilda länderna kan man skapa de nödvändiga resurserna för tillämpning av Internationella arbetsorganisationens krav på sociala rättigheter och förmåner. Vi bedriver i vårt land ett ständigt reformarbete för att öka medborgarnas sociala trygghet och jämlikhet. På det internationella planet har vi genom Internationella arbetsorganisationen möjlighet att verka för samma målsättningar. Genom att hjälpa till att organisera arbetarna och fattiga människor på landsbygden i fackföreningar och kooperativa föreningar, genom att främja yrkesutbildning, sysselsättningspolitik och social trygghet utför ILO över hela världen ett tålmodigt arbete inriktat på att förbättra människornas villkor. Jag har, herr talman, i samband med kammarens behandling av årets ILO proposition velat erinra om den på sitt sätt historiska milstolpe som en av de Ang. Internationella arbetsorganisationen viktigaste internationella organisationerna i år passerar. Jag vill samtidigt ge uttryck för den uppfattningen att ett helhjärtat stöd för en sådan organisation som Internationella arbetsorganisationen hör till de bästa insatser vi kan göra på det internationella planet. Härmed får jag anhålla om ledighet från riksdagsarbetet från och med den 8 till och med den 11 instundande april i och för utlandsresa.

Herr talman! Herr Nils Nilsson har frågat mig om jag anser att situationen inom den kommunala beredskapen är tillfredsställande då det gäller att ta emot och inkvartera människor från utrymningsområden och om jag, om så inte är fallet, överväger några åtgärder för att påskynda arbetet med planeringen för den kommunala beredskapen. Lagen om kommunal beredskap som tillkom genom beslut av 1964 års riksdag ålägger kommunerna att redan i fredstid vidta de förberedelser som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret under beredskap och krig. Om länsstyrelsen förordnat att förberedelserna skall redovisas i en särskild plan och sedan godkänt den plan som kommunen upprättat, utgår statsbidrag till kommunens planläggningskostnader. Vidare utgår statsbidrag för sådana reservanord Innan arbetet med planläggning av den kommunala beredskapen kunde sättas i gång behövdes — utöver de grundläggande föreskrifterna i lagen om kommunal beredskap och de tillämpningsbestämmelser som meddelats av Kungl. Maj:t — närmare anvisningar i åtskilliga hänseenden. Ett omfattande och tidskrävande arbete har lagts ned på att utarbeta dessa anvisningar. Först under förra året var de färdiga att tillställas kommunerna. Arbetet med anvisningarna leddes till en början av en särskild samordningsdelegation som tillsattes av totalförsvarets chefsnämnd. Den 1 juli 1967 övertogs de centrala samordningsuppgifterna av ett nyinrättat organ, riksnämnden för kommunal beredskap. Nämnden överlämnade i februari 1968 underlag till långtidsbudget för den kommunala beredskapen för perioden 1969 73. Med anledning av riksnämndens beräkningar upprättades en promemoria inom kommunikationsdepartementet i vilken bl.a. framhölls att det var nödvändigt att närmare studera den kommunala beredskapens kostnadssida innan planläggningen startade över hela landet. Detta kunde lämpligen ske i samband med en provplanläggning i ett begränsat antal kommunblock. I avvaktan på resultatet av provplanläggningen borde någon av förordnande föranledd planläggning normalt inte bedrivas i andra kommuner än dem som berördes av provplanläggningen.

En särskild expertgrupp har ställts till nämndens förfogande för ändamålet. Provplanläggningen genomförs i två skeden. Det första skedet är redan klart, och resultatet studeras för närvarande av företrädare för riksnämnden och centrala fackmyndigheter. Det andra skedet avses börja i maj i år och beräknas vara slutfört i början av år 1970. Som jag antytt förut har det varit en mycket tidskrävande och omfattande arbetsuppgift att utarbeta de anvisningar av olika slag som varit nödvändiga. Och när riksnämnden förra våren lade fram sin överslagsberäkning av de totala statsbidragskostnaderna för planläggningen och då kom fram till ett belopp som innebar en mycket kraftig uppräkning i förhållande till tidigare kalkyler ansågs det — inte minst för att om möjligt begränsa arbetet för kommunerna — oundgängligen nödvändigt att närmare granska omfattningen av och kostnaderna för denna del av vårt totalförsvar. Arbetet med detta är för närvarande i full gång, och det torde inte vara möjligt att — om man vill uppnå det avsedda resultatet — bedriva arbetet snabbare än som förutsattes när riksnämnden fick Kungl. Maj:ts uppdrag om provplanläggningen. Jag vill tillägga att tillgängliga anvisningar i avvaktan på en allmän planläggning kan utgöra underlag för en höjning av den kommunala beredskapen om en sådan skulle bli nödvändig. Riksnämnden tar dessutom fram exempel på planläggningsunderlag för länsstyrelserna och exempel på planer för olika verksamhetsområden i kommunernas krigsorganisation. Vidare kan jag nämna att riksnämnden strävar efter att på olika sätt bevaka kommunernas intressen när det gäller deras behov av personal och materiel för krigsorganisationen. Den planläggning som redan utförts och andra undersökningar visar att de kommunala resurserna endast i begränsad utsträckning har inskrivits eller uttagits för andra försvarsuppgifter. Den kommunala beredskapen befinner sig alltså i ett bättre läge än man tidigare har antagit. Det kan slutligen förtjäna att framhållas att de uppgifter som kommunerna kan komma att ställas inför i ett beredskapseller krigsläge i många fall är av liknande art som de fredstida. Detta innebär att kunskap om hur frågorna skall kunna lösas redan finns. Den erfarenhet och det praktiska handlag som präglar kommunernas personal är alltså redan i dag en faktor av mycket stor betydelse för beredskapen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lundkvist för svaret på min interpellation. Min fråga föranleddes av det förhållandet att det sedan år 1964 finns ett lagstadgat åliggande för kommunerna, innebärande ett omfattande beredskapsansvar, vilket i och för sig kräver planläggning, men att någon egentlig sådan planläggning ännu år 1969 inte kommit till stånd. Jag måste nog tyvärr konstatera att svaret inte lämnade så särskilt mycket utöver vad som redan är känt, bl.a. att provplaneringen beräknas vara färdig år 1970 och att därför kanske först år 1973 en godtagbar kommunal beredskapsstandard kan vara uppnådd. I sitt svar anför statsrådet Lundkvist bl.a.: »Den planläggning som redan utförts och andra undersökningar visar att de kommunala resurserna endast i begränsad utsträckning har inskrivits eller uttagits för andra försvarsuppgifter. Den kommunala beredskapen befinner sig alltså i ett bättre läge än man tidigare har antagit.» Jag måste få fråga herr statsrådet vad som här avses med de kommunala resurserna. Det är ju här fråga om att ta emot och att bereda husrum och uppehälle åt människor som till antalet kanske överstiger den folkmängd som finns på den mottagande orten. Med de förändringar som skett och sker i de landsdelar som skulle bli mottagningsorter och där folkminskning, försämrade service-, försörjningsoch trafikmöjligheter är en vanlig situation synes det mig mera vara fråga om en allvarlig försämring av de kommunala resurserna. Det är här även fråga om människor som vid fall av utrymning skall bryta upp från sin invanda miljö med dess livsform och komma till en miljö med en väsentligt annorlunda livsform, vilket enbart i sig kan vara påfrestande. Vårt militära försvar kostar, om jag inte misstar mig, bortemot 5 miljarder kronor under beräkningsperioden. Om detta vårt försvar skall kunna ge oss det skydd som avses, erfordras även att den civila livsföringen fungerar och hålles intakt. Denna viktiga försvarsfråga synes ha fått ett alltför ringa beaktande när människorna nu i den utsträckning som sker föres samman i storstadsområden och livsbetingelserna i samma grad försämras i betydande delar av vårt land. Att i en planering utröna om det finns möjlighet för kommunerna att ta emot och bereda husrum och uppehälle för det beräknade antalet människor är därför en viktig angelägenhet, och fråga är om denna beredskap är tillfredsställande sådan den nu är. Jag ber att än en gång få tacka herr statsrådet för svaret.
Herr talman! På herr Nilssons direkta begäran om förtydligande av ett påstående i interpellationssvaret vill jag nämna att enligt vad man kommit underfund med vid den provplanläggning som nu bedrivs har den personal och den materiel som kommunerna förfogar över inte tagits i anspråk för försvarsändamål i den omfattning som man tidigare kanske trott. Därför står personal och materiel till förfogande för den kommunala beredskapen i större utsträckning än man tidigare tänkt sig. För att belysa behovet av provplanläggningen kanske jag också bör redovisa något om de kostnader som riksnämnden kom fram till i sina beräkningar. I februari 1968 uppskattade riksnämnden i sitt förslag till långtidsbudget kostnaderna för planläggningen av den kommunala beredskapen till och med utgången av budgetåret 1972/73 till inte mindre än 102 miljoner kronor. Därav skulle på staten belöpa sig 92 miljoner. Dessa belopp var flera gånger större än dem som man tidigare kalkylerade med inom de berörda departementen. Till dessa utgifter kommer kostnaderna för reservanordningar för gas-, vattenoch elektricitetsförsörjningen m.m. Någon beräkning av dessa kostnader ansåg sig nämnden inte kunna lägga fram i sitt förslag till långtidsbudget. Riksnämnden framhöll själv att beräkningarna var osäkra. För egen del ansåg jag det absolut nödvändigt att vi fick en samlad överblick över de totala kostnaderna för den kommunala beredskapen innan planläggningen tilläts sätta i gång över hela landet. Riksnämndens beräkningar ingav dessutom farhågor för att den kommunala planläggningen skulle komma att bli av avsevärt större omfattning än man tidigare hade antagit och därmed också betungande för kommunerna.

De erfarenheter som har gjorts under provplanläggningens första skede synes, enligt vad jag under hand har erfarit från riksnämnden, tyda på att det är möjligt att avsevärt begränsa kostnaderna i förhållande till nämndens beräkningar förra våren utan att man därför skall behöva ge avkall på de syften som avses med lagstiftningen om den kommunala beredskapen. I den andra delen av sitt anförande framhöll herr Nilsson angelägenheten av att alla invånare som under beredskapsförhållanden skall flytta ut till andra områden bereds möjligheter till en så dräglig tillvaro som det finns förutsättningar för, även under krigsförhållanden. Från min sida finns självfallet ingen invändning att resa häremot. Jag vill framhålla att det också ingår i planläggningen att berörda myndigheter skall sörja för att så skall bli fallet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för de kompletterande beskeden i fråga om de resurser som står till buds. Det är av väsentlig betydelse att kommunerna har resurser som möjliggör för människor som i en utrymningssituation kanske kommer från storstadsområden att leva ett något så när drägligt liv. Beträffande den saken har tydligen statsrådet och jag samma uppfattning. För mig har det framstått som oroväckande att många bygder, som troligen kommer att vara mottagningsområden i händelse av utrymning, på grund av förändrade förhål 1anden har fått väsentligt försämrade möjligheter att ta emot och inkvartera människor på ett tillfredsställande sätt. Jag kan ta som exempel mitt eget län, där vi enligt planerna skall ta emot 260 000 människor. Det är uppenbart att svårigheter härvidlag kommer att föreligga med hänsyn inte minst till det undan för undan minskade bostadsbeståndet. Det är mot bakgrunden av dessa farhågor som jag har ansett det angeläget att kommunerna i tid ser till att de får resurser för att ta emot människor från utrymningsområden i händelse av utrymning.

Herr talman! Frågan om ett organ som inom ett kvarter eller en kvartersdel kunde ta hand om vissa gemensamma anläggningar eller anordningar började diskuteras redan under 1930 talet i samband med kvarterssaneringar för att släppa in sol och ljus i de gamla bostadskvarteren. Denna fråga visade sig inte vara så lättlöst, och det skulle dröja ända till 1966 innan lagen om vissa gemensamhetsanläggningar kunde antagas av statsmakterna. Den trädde i kraft den 1 januari 1967 och har således inte hunnit verka i mer än drygt två år. Under dessa två år har den emellertid visat sig svara mot innebörden av det gamla uttrycket att fylla »ett länge känt behov». Den har med andra ord blivit ett medel att praktiskt lösa en rad samordningsproblem inom samhällsbyggandet när det gäller både bostadsoch industriområden. En fördel har varit att lagen inte strängt bundit organen vid vissa bestämda uppgifter, utan att dessa endast antytts genom en rad uppräknade exempel. Man har därför kunnat tolka in en hel del uppgifter, som inte varit berörda vid utredningsarbetet. Säkerligen kommer det inom en snar framtid att visa sig lämpligt att genom komplettering av lagen administrera ytterligare en rad uppgifter, som nu regleras på annat sätt.

Det har vi motionärer aldrig tänkt. Emellertid är så gott som undantagslöst — åtminstone enligt min erfarenhet — skyddsrumsfrågan löst redan då en framställning om byggnadslov föredras i byggnadsnämnden. Det finns således inga motsatsförhållanden, eftersom civilförsvarsmyndigheten godkänt skyddsrumsanläggningen. Ur praktisk synpunkt och för att minska organiserandet och pappersexercisen vore det lämpligt att låta styrelserna för gemensamhetsanläggningarna övertaga även administrationen av skyddsrummen. Detta är hela innebörden av motionsförslaget: mindre krångel utan att någon blir trampad på tårna. Redan utskottets uttalande att anordnande av s.k. frivilliga skyddsrum kan regleras genom lagen om gemensamhetsanläggningar gör säkerligen en nytta, då det ibland ifrågasatts om skyddsrum över huvud taget kan sättas i samband med begreppet gemensamhetsanläggning. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna.

Herr talman! Frågan «huruvida skyddsrum skall hänföras till gemensamhetsanläggningar eller ej har vi diskuterat ingående i utskottet, och herr Skårman har där anfört samma synpunkter som han framförde här i kammaren. Den nu gällande lagen har varit i kraft mycket kort tid, och det finns från den utgångspunkten inte någon anledning att nu göra någon ändring. Vi har sagt att om det skulle visa sig att olägenheter är förknippade med den nuvarande lagstiftningen, kan man så småningom vidta en ändring. Men utskottet har inte velat vara med om att för dagen göra någon ändring. Lagen om gemensamhetsanläggningar är bland annat till för att åstadkomma lättnader vid sanering av gamla bostadsbestånd. Man skall ha möjlighet att komma överens om hur olika detaljer skall ordnas. Skulle det visa sig att exempelvis två fastighetsägare vill vara med om en gemensamhetsanläggning medan en tredje inte vill, kan lagen dock vara tvingande. Det är, herr talman, dessa skäl som gör att vi först något vill se hur bestämmelserna verkar innan vi vill gå med på en ändring av nuvarande lagstiftning. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag är helt överens med herr Göran Karlsson om att lagen har verkat för kort tid för att man re dan skall ändra den. Det är också därför som jag i motionen yrkat att när man genom överenskommelse har ordnat skyddsrumsfrågan, skall hinder inte föreligga att ordna administrationen inom den ram som lagen om gemensamhetsanläggningar föreskriver. Det är en rent praktisk anordning för att slippa ha ett särskilt administrativt organ för dessa skyddsrum, vilka ju som regel när de är färdigbyggda inte medför mycket arbete.

Herr talman! Detta med Stormklockan minns herr Ferdinand Nilsson fel. Den har aldrig utgivits av SSU. Den utgavs en gång av det gamla socialdemokratiska ungdomsförbundet, men blev sedan kommunistisk. Det hindrar naturligtvis inte att mottot »Ljus över landet» är något man kan kämpa för, men inte på det sätt som herr Ferdinand Nilsson har velat göra. De beslut vi fattar i riksdagen kungörs ju för människorna, herr Ferdinand Nilsson. Ingen lär väl kunna sväva i okunnighet om att omsättnings skatten på sin tid och momsen i dag är beslutade av riksdagen till det antal procent som man vid varje tillfälle velat åsätta. Det blir så i fortsättningen också. Ingenting kommer att döljas för människorna. Däremot förstår jag den gamle taktiske politiske räven Ferdinand Nilsson. Han tycker att det kan vara bra att en handelsman kan säga: »Ja, och så skall Sträng ha sitt.» Det är så typiskt att man gör på det sättet när man inte har momsen inbakad i priserna. Man säger att det är finansministern som skall ha sitt. Var och en som sysslar med dessa problem vet ju att det är en grov förvanskning. Men nog har det förmärkts i den politiska djungeln att denna möjlighet har funnits. Jag tycker inte alls det är fel, som motionärerna pekat på, att man vill att alla affärer skall konkurrera på lika villkor. Det gör man inte om en affär skyltar med priser, men inte kungör om moms ingår eller inte. Företagare som skyltar med priser utan moms kommer på det sättet i ett bättre läge. Kunden lockas in av priset i skyltfönstren, men får, när köpet skall betalas, vara med om att erlägga precis samma summa som hos konkurrenten, som hade momsen inbakad i sina skyltpriser. Utskottet har intagit den ställningen till motionen att vi vill att den skall överlämnas till Kungl. Maj:t för övervägande. Det är sakligt berättigat, eftersom det onekligen finns anledning att titta på denna fråga. Herr Ferdinand Nilsson sade också att det var skillnad på oms och moms. Nej, det är precis samma sak i princip — en varuskatt. Däremot är det olika redovisningssystem.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

Herr talman! Jag begärde ordet närmast därför att det brukar vara enklast att själv uttolka vad man har skrivit. När herr Ferdinand Nilsson skall göra sig till tolk för våra avsikter som motionärer så blir det naturligtvis därefter. Han har sitt speciella sätt att tolka text. Vad vi har velat komma åt är de missvisande, och jag höll på att säga ibland förledande ting som man upplever med det nuvarande systemet. I en affärs skyltfönster står till exempel att en tröja eller en kostym kostar så och så mycket. Men längst ned i hörnet finns en liten skylt som talar om att moms inte är inräknad. Vi anser att det ur konkurrenshänseende vore rimligt att man tillämpade en enhetlig prissättning. Eftersom en självsanering tycks vara omöjlig att åstadkomma är det här såvitt vi förstår den enda möjligheten. Då har herr Ferdinand Nilsson tänkt sig den andra vägen, att man öppet skuile tvinga folk att redovisa skatt. Det har väl ändå gått litet för fort för herr Ferdinand Nilsson när han tänkte sig det, med tanke på svårigheterna att redovisa momsen. För omsen hade hans idé möjligen kunnat omsättas i praktiken, men momsen är det såvitt jag vet praktiskt taget omöjligt att ge en öppen redovisning av med hänsyn till de olika metoder som används och de varierande procentsatserna. Jag är som motionär glad över den välvilliga skrivning som utskottet har gett vår motion men vill varna någon för att tro att den linje som herr Ferdinand Nilsson företräder på något sätt är framkomlig.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson är inte fullt så rar som han låter. Hur skulle det vara om herr Ferdinand Nilsson lyssnade på vad han säger själv? Det skulle kanske inte vara så dumt, även om jag kan hålla med om att det ibland kan vara tråkigt. I sitt första inlägg sade herr Nilsson att här hade man talat om en kraftig höjning av momsen, och sedan kom motionen som på beställning. Däri låg den insinuation som jag vill fria oss ifrån. Det finns nämligen inte något samband mellan dessa två ting, utan vi har från vår sida endast gjort ett försök att komma till rätta med en situation som nu råder och som vi bedömer som orimlig.

Herr talman! Jag avser inte att blanda mig i denna debatt utan vill endast göra en reflexion: Det får väl ändå vara någon måtta på antalet förbud här i landet. Nu vill herr Arne Pettersson införa förbud mot att pris anges utan att moms är inräknad i detsamma. Nästa steg blir väl ett förbud mot att räkna ut hur stor del av en varas pris skatten utgör, t.ex. på bensin, renat brännvin m.m. Det vore väl logiskt att även det blir otillåtet, om herr Pettersson får som han vill.
Herr talman! Med anledning av vad herr Hernelius anförde vill jag påpeka att utskottet i sin motivering över huvud taget inte har talat om vare sig förbud eller annat. Utskottet har endast velat låta Kungl. Maj:ts kansli titta på det här och undersöka hur man skall kunna komma till rätta med det problem som onekligen finns. En del företag redovisar momsen si och andra så, vilket gör att konsumenterna många gånger får en skev bild av det hela. Vissa företag bedriver något av ett slags illojal reklam på den här punkten, och att försöka åstadkomma en sanering och ordning inom detta fält är inte orimligt, tvärtom! Kan man finna vägar härtill så vill jag för min del gärna ansluta mig. Något förbud är det över huvud taget inte fråga om. Jag anser att herr Hernelius har fått saken om bakfoten.

Herr talman! Först skulle jag vilja säga till herr Göran Karlsson att jag inte nämnde utskottet. Jag talade om herr Arne Pettersson. Hans motion innebär enligt utskottets referat av densamma »förbud mot ofullständig prisangivelse». Sedan säger utskottet att man bör överväga åtgärder för att komma till rätta med liknande former av ofullständig prisangivelse. Sådant övervägande kan ske, anser utskottet, i samband med lagstiftningsarbetet rörande otillbörlig konkurrens. Det där med illojal reklam är ganska intressant. Jag har råkat syssla med sådana frågor några år och vet att gränserna ofta är mycket vaga och mycket svåra att dra. Jag tror emellertid att man bör vara mycket försiktig med att kräva förbud varje gång man tycker sig möta något som man inte helt gillar.

Herr talman! I ifrågavarande motioner hemställs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t ånyo måtte anhålla om prövning och förslag rörande inrättandet av ett allmänt ombud eller annan instans med uppgift att vid försäkringsdomstolen tillvarataga främst den enskildes rätt. 1965 års riksdag ansåg det befogat att närmare granska de frågor som aktualiserats i motioner med samma syfte och förordade att problemkomplexet i sin helhet blev föremål för en förutsättningslös utredning. Därvid hänvisades till ett yttrande av försäkringsdomstolen, som innehöll bl.a. att sådana erfarenheter vunnits av besvärssystemet under domstolens verksamhetstid, att frågan om vidtagande av åtgärder i syfte att förbättra tillvaratagandet av såväl det allmän nas som de enskildas intresse vid försäkringsdomstolen kunde prövas. Då sådan utredning ännu inte kommit till stånd, har frågan av oss ånyo aktualiserats genom motionerna. Kravet på rättssäkerhet för de enskilda medborgarna är av fundamental betydelse. Det kan dock ifrågasättas, om rättssäkerheten i försäkringsmål är betryggande särskilt mot bakgrunden av att det är fråga om sjuka och gamla människor med begränsad förmåga att föra sin talan som invecklats i mål av detta slag. Ett allmänt ombud med uppgift att tillvarataga de enskildas intressen skulle säkerligen ha stor betydelse för rättssäkerhetens tryggande. Riksdagens revisorer undersökte 1967 bedömningen av rätt till förtidspension enligt lagen om allmän försäkring och fann därvid stora skillnader mellan olika försäkringskassor när det gällde gradering av sådan invaliditet som berättigade till förtidspension eller sjukbidrag. Såsom revisorerna anmärkt, framstår det inte minst ur rättvisesynpunkt som otillfredsställande att utgången av ett ärende av förevarande slag skall växla enbart av geografiska skäl och således vara beroende av inom vilket försäkringskasseområde den pensionssökande råkar vara bosatt. Det är givetvis angeläget att orättvisor av detta slag elimineras, och starka skäl synes tala för att ett allmänt ombud får till uppgift att övervaka tillämpningen av lagen om allmän försäkring så att den når större geografisk enhetlighet.

Regeringsrätten anlägger «följande synpunkter på frågan: »Ett annat område, där behov av ett allmänt ombud torde föreligga, är socialförsäkrings processen. Avsaknaden av ett dylikt ombud har bl.a. medfört, att man nödgats införa en för processen så egendomlig anordning, som att riksförsäkringsverkets beslut i frågor enligt lagen om allmän försäkring får underställas försäkringsdomstolens prövning, om det för enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning är av synnerlig vikt, att saken prövas av domstolen eller eljest särskilda skäl förefinnas för sådan prövning.

Att endast den enskilde parten utrustats med besvärsrätt är alltså ägnat att — i strid med besvärsinstitutets syfte — leda till en försämring i den enskildes rättsläge. Jag har i min verksamhet sett åtskilliga exempel härpå.» Utskottet anför att något förnyat initiativ från riksdagens sida inte är påkallat och hänvisar till en förra året tillsatt utredning om rättshjälp i förvaltningsärenden. Enligt min mening har den åberopade utredningen om fri processrätt i förvaltningsärenden knappast något att göra med det i motionen framförda kravet på ett allmänt ombud. Vad motionärerna föreslagit är ett allmänhetens ombud som när så behövs kan väcka prövning av försäkringsverkets beslut hos domstolen. Nuvarande system innebär att många människor som saknar tillräcklig initiativförmåga tiger still även om de anser sig orättvist behandlade. Endast då fallen upp dagas i press eller eventuellt tas upp interpellationsvägen här i riksdagen kan de bringas till offentlig skärskådan. Ett allmänt ombud skulle eliminera de uppenbara missförhållanden som finns i själva bevisföringen i dylika ärenden och skapa en enhetlig tillämpning av gällande lagar. Herr talman! Jag har i andra lagutskottet endast avgivit en blank reservation i detta ärende och skall därför inte ställa något yrkande. Jag har emellertid ansett det angeläget att här anföra några synpunkter på frågan.
Herr talman! Som herr Andreasson sagt, följs utskottsutlåtandet inte av någon motiverad reservation.

Det har dessutom statsrådet Aspling i ett interpellationssvar till en av motionärerna framhållit så sent som i december förra året. I utredningsdirektiven står också klart utsagt att det finns skäl som talar för att det i varje fall i sådana förvaltningsärenden som rör den enskildes personliga frihet bör finnas möjlighet att förordna offentligt biträde åt part. I direktiven anföres vidare: »Ääven i vissa andra ärenden på förvaltningens område kan det tänkas att det allmänna vid behov bör sörja för att den enskilde förfogar över sakkunnigt biträde. De sakkunniga bör undersöka på vilka områden det föreligger ett starkt framträdande behov av offentligt biträde åt enskild part i förvaltningsärenden och under vilka närmare förutsättningar sådant biträde bör förordnas.» Det är mot bakgrunden av det förhållandet som utskottet nu föreslår riksdagen besluta att motionerna inte föranleder någon åtgärd. 1) om en undersökning av möjligheterna att i riksförsäkringsverkets statistik inkludera fler variabler än de hittills använda i syfte att få bättre begrepp om variationer i sjukfrånvaron mellan olika arbetstagargrupper, samt

Herr talman!

De variabler motionärerna vill ha med i den offentliga statistiken är upp gifter om civilstånd, tjänsteställning och annat som kan vara av värde vid bedömningen av de betydande olikheter i sjukfrånvaro mellan olika arbetstagargrupper som de facto existerar. Vi vet att stora variationer finns mellan kvinnor och män samt mellan tjänstemän och arbetare. Ogifta kvinnor har lägre sjukfrånvaro än ogifta män, under det att gifta kvinnor har högre sjukfrånvaro än sina gifta manliga kolleger. Tjänsteställning och plats där arbetet utföres har också en betydande inverkan. Utskottet har i sitt utlåtande meddelat att riksförsäkringsverket strävar efter att införa fler uppgifter om försäkringstagaren — civilstånd, tjänsteställning m.m. — i den offentliga statistiken. I det avseendet kommer alltså delvis de av motionärerna efterlysta förbättringarna till stånd. Vidare utlovas att åtskilliga uppgifter som motionärerna efterlyst och som avser den statliga sektorn skall bli tillgängliga. Den högre sjukfrånvaron för vissa arbetstagargrupper i förhållande till andra måste enligt motionärernas och utskottsreservanternas mening ge anledning till en undersökning av de bakomliggande orsakerna. En sociologisk undersökning skulle kunna ge svar beträffande olika attityder till arbetet och hur dessa attityder påverkar arbetstagarna fysiskt och framför allt psykiskt. Vetskapen om människors inställning till arbetet ger möjlighet till förändringar, till tillrättalägganden och till förbättringar. I förevarande avseende har inget utlovats. Utskottets majoritet har också föreslagit att motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. På grund av vad som åberopats i motionerna och i reservationen samt med hänvisning till vad jag här har anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 13 fogade reservationen.

Herr talman! Som framgår av utskottsutlåtandet och även av herr Anderssons anförande är utskottet enhälligt när det gäller den första delen av motionärernas yrkande, som avser en utvidgning av variablerna i riksförsäkringsverkets statistik. Riksförsäkringsverket har beträffande den frågan förklarat att verket är mycket intresserat av att införa ytterligare variabler i den mån som ett tjänligt grundmaterial står till verkets förfogande. Verket kommer också att göra det, och därmed har, som herr Andersson också sade, utskottets majoritet i sin helhet låtit sig nöja. De önskemål som motionärerna på denna punkt har framfört kan väntas bli tillgodosedda utan att riksdagen tar något initiativ.

Det finns emellertid andra utredningar som visar rakt motsatt resultat. I en artikel av arbetsmarknadsstyrelsens chef, Bertil Olsson, återges vissa attitydundersökningar, undersökningar om arbetsanpassning och frånvaron från arbetet. I dessa undersökningar har man, i motsats till vad motionärerna påstår, konstaterat att det är mycket svårt att finna något klart samband mellan de olika faktorerna. Man kan i dessa undersökningar inte spåra någon som helst samstämmighet med motionärernas påståenden. En utländsk undersökning, som Bertil Olsson refererar till, pekar också åt rakt motsatt håll. Undersökningen avsåg att belysa vissa sociologiska och socialpsykologiska faktorers inverkan på manliga industriarbetares frånvarobeteenden. Mellan 40 och 50 olika variabler analyserades i syfte att undersöka dessa fakto rers betydelse för frånvaron. Resultatet var mestadels av negativ natur.

En stort upplagd sociologisk undersökning av frågor som är av betydelse i detta sammanhang skulle kanske kunna ge ett visst resultat av värde. Det har också utskottets majoritet framhållit, men anser sig ändå inte kunna biträda detta utredningsförslag. Om vi satt med resultatet i vår hand kanske vi i alla fall befann oss i den situationen att vi visste något mer än vi vet i dag, men ändå inte visste vad vi skulle göra för att förbättra arbetsanpassningen. Vi skulle ha ett statistiskt material men kunde kanske inte nyttja det på något sätt. Dessutom finns ett stort behov av sociologiska undersökningar av många olika slag, och utskottsmajoriteten anser inte att denna sociologiska undersökning bör ha prioritet framför en mängd andra sådana undersökningar som också bör utföras.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

Herr talman! Som huvudmotionär är jag naturligtvis glad över utskottets behandling av förslaget till ordensväsendets avskaffande. Jag är tacksam dels för den grundlighet som ådagalagts — utskottet har faktiskt redogjort för tidigare riksdagsbehandling av denna fråga alltsedan 1869 — och dels för det positiva ställningstagande som blivit resultatet av utskottets arbete. Det är i och för sig inte överraskande att företrädarna för moderata samlingspartiet inte ville skriva under på uttalandet att principerna för utdelning av ordnar som belöning för samhällsinsatser svårligen kan förenas med nutida demokratiska + betraktelsesätt. Trots namnbytet står partiet envist fast vid det gamla och är ej intresserat av någon utjämning och jämlikhet. De som förlänas ordnar står också i många fall det konservativa partiet nära, och man vill därför slå vakt om det urgamla ståndssamhällets privilegier. Man kan dock bevara traditionen på andra och bättre sätt. Statsoch förtjänstordnarna har sin rot i de andliga riddarordnarna och började användas under den senare medeltiden. Drottning Kristina var den första svenska regent som införde en statlig ordensinrättning. År 1650 föreslog hon konstituerande av en riddarhusordning. Bakom det memorial i ordensfrågan som 1747 inlämnades till det s.k. sekreterarutskottet stod naturligt nog två friherrar och en greve. Vi får ju senare i vår anledning att återkomma till adelsväsendets vara eller inte vara. Detta är en annan gren på det feodala träd som alltjämt frodas i det tjugonde århundradet. Genom statuter 1751 fick konungen det formella allenarådandet över ordensväsendet. Han blev herre och mästare över alla svenska ordnar. Inte ens reservanterna kan väl påstå att ordensförläningarna motsvarar dagens uppfattning om värdering av samhälleliga insatser. Tag till exempel Serafimerorden, vilken i fråga om svenska medborgare endast tilldelas den som innehar minst generallöjtnants rang eller likstående värdighet. Denna orden med devisen IHS, Jesus Hominum Salvator — det betyder Jesus, människornas frälsare — får samtidigt innehas av högst 32 svenska personer. Inom Svärdsorden förlänas de två högsta klasserna endast till dem som har minst överstes tjänstegrad. Som <utskottet framhållit är det huvudsakligen tjänsteställningen, dvs. lönesättningen, som avgör vilken värdighet som ifrågakommer och vilken kvalifikationstid som skall tillämpas. Om detta säger reservanterna att det inte kan anses oförenligt med en demokratisk samhällssyn. Jag vill för min del i begreppet demokrati lägga in ett större mått av jämlikhet. Ordensväsendet är inte annat än det gamla klassamhällets indelning i rika och fattiga. Det är en skönhetsfläck på vår demokrati att ha denna gradering av medborgarnas förtjänster och insatser. Nu börjar äntligen detta system att luckras upp, och regeringen vill inte heller längre befatta sig med det. Från och med 1970 försvinner på förslag av Vetenskapsakademien och efter medgivande av Kungl. Maj:t ordenslängderna ur statskalendern. Bördstitlarna utgår redan i år ur kalendern. Detta utgör dock inte något ställningstagande till själva sakfrågan utan får väl ses som en rent praktisk åtgärd. I 1968 års statskalender upptar ordenslängderna nämligen 342 av bihangets 430 sidor. Under tio år har ordenslängderna ökat med 76 sidor och tenderar att öka ytterligare. En fortsättning av denna utveckling måste drabba andra delar av statskalendern, om denna inte skall bli alltför svårhanterlig. I vår slutföres avvecklingen av departementens befattning med ordensutnämningarna. Hittills har Kungl. Maj:t sammanställt förslag på lämpliga, dvs. högt avlönade, personer, vilka förordats av verkschefer och landshövdingar, och överlämnat listan till ordenskansliet. I fortsättningen skall alltså Kungl. Maj:ts Orden på egen hand pröva de framställningar som levereras direkt till denna instans. Även om departement och regering inte längre skall bereda dessa ärenden måste ändå länschefer och generaldirektörer även i framtiden, enligt vad jag förstår, med hjälp av underlydande chefer ute i landet syssla med dessa ting eller kanske riktigare uttryckt »tingeliting». Jag tror dessa befattningshavare har viktigare saker att handlägga. Av utskottets skrivning — dock inte återgiven i reservationen — verkar det som om frågan om den slutliga avvecklingen av ordensväsendet inletts genom =<civildepartementets kontakter med personalorganisationerna. Det gäller såväl ordnar och medaljer som former för statliga belöningar. I varje fall övervägs denna utveckling, något som jag tycker är ett steg på rätt väg. Beträffande medaljväsendet finns numera efter bifall till motioner i riksdagen möjlighet att ersätta medaljen med ett guldur till de statligt anställda som på det sättet skall hedras för uppnådda tjänsteår. Att detta i hög grad uppskattas framgår av att under 1968 ett stort antal personer — 3 300 — valde guldklocka. Av 1076 SJ-anställda som erhöll belöningar valde exempelvis endast fyra guldmedalj. De övriga föredrog klockor, vilket de säkerligen hade både mera glädje och nytta av. Guldur eller någon annan gåva av bestående värde skulle gott kunna ges åt alla som skall belönas för offentliga tjänster. Detta kunde ju kompletteras med ett diplom som ett mera synligt bevis på stärkandet av vederbörandes status och som ett litet offer på fåfängans altare, om man nu skall ha någon form av utmärkelse kvar. Jag hälsar med tillfredsställelse utskottets förslag att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t sin uppfattning till känna om formerna för belöning av personer i offentlig tjänst och hoppas det skall bli möjligt att finna mera lämpliga och demokratiska former för sådana belöningar. När nu också grundlagberedningen får i uppdrag att pröva statschefens befogenheter beträffande ordensväsendet hoppas jag man kommer fram till den slutsatsen att denna otidsenliga och odemokratiska institution kan slopas och att ordensväsendet alltså helt bör avskaffas. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Sedan motionären nu har givit en framställning av ordensväsendets enligt hans uppfattning »ruskiga» historia, skulle jag också vilja anföra några synpunkter på frågan. Devisen på en av våra förnämsta medaljer »Illis quorum meruere labores» betyder ju, som vi har lärt oss: Åt dem vilkas gärningar är förtjänta. Detta kan väl sägas symbolisera tanken bakom hela ordensoch medaljväsendet. För åt vilka skulle väl med större skäl belöningar ges än åt dem, vilkas gärningar har förtjänat det? Under årens lopp har kanske den tanken så småningom kommit i bakgrunden, eftersom det numera är lönegraden eller tjänstgöringstidens längd som är avgörande. Ordnar och medaljer utdelas i de flesta länder, och omfattningen och uppskattningen av denna form av belöning har inte minskat. Tvärtom har man märkt ett alltmer ökande bruk av ordnar, både internationellt och inom olika länder. Här i vårt land utdelas ju också medaljer numera även av kommuner; jag behöver t.ex. bara nämna S:t Eriksmedaljen. Ordensväsendet har gamla traditioner i vårt land, som vi hörde, och traditioner har ett värde i sig som man inte skall förakta utan tvärtom vårda och bevara. De socialdemokratiska upphovsmännen till årets motion om avskaffande av ordensväsendet är också traditionsbundna i så måtto att det är ett gammalt krav i riksdagssammanhang som de för fram. Det är nämligen just i år hundra år sedan motioner i detta ärende först väcktes i riksdagen. Särskilt radikal är således inte tanken. Även om motionärerna känner sig som modiga, mindre män, skulle jag nog hellre kalla dem mindre modiga män. Motionärerna vill avskaffa ordensväsendet och reformera medaljväsendet. Som skäl för att medaljväsendet skulle behöva reformeras anför man att det är så många som valt guldur i stället för medalj. Någon häpenhet väckte det i utskottet när det upplystes att den enda valfrihet som erbjuds är armbandsur av guld, ingen annan form av ur. Motionärerna vill finna mer tidsmässiga och uppskattade former för belöning av medborgerliga förtjänster. Vad kan vara mera tidsmässigt än ett ur? Jag kan svårligen hitta något. Men motionärerna kanske menar mera tidsenliga former. Är det då över huvud taget tidsenligt att utdela belöningar för att någon skött sin statliga tjänst ett visst antal år? Man väntar sig väl i allmänhet att folk som får en tjänst också skall sköta den. På den punkten tycker jag inte att motionärerna är konsekventa. Motionärerna vill också »borttaga den klasskillnad som ordensväsendet innebär». Vad är det för klasskillnader? Går klassgränser mellan dem som bär ordnar och dem som inte gör det, eller går gränsen mellan dem som innehaft en tjänst i 20 år och den som inte haft det? Blir inte gulduret i så fall också en sak som skiljer? I utskottets utlåtande heter det: »Utskottet anser sig kunna förvänta, att det vid den fortsatta behandlingen av dessa frågor skall visa sig möjligt att efter samråd med organisationerna fizna lämpliga och mer demokratiska former än ordnar som belöning för offentlig tjänst.» Reservanterna kan inte dela den uppfattningen. Ordensväsendet som sådant har inget verkligt samband med statsskick eller styrelseform. Eller anser utskottet att Uruguay, som enligt vad som upplyses i utlåtandet saknar ordensväsende, är en demokratisk mönsterstat? Protokollchefen i UD säger i ett yttrande, fogat till detta utlåtande, att ordensförläningar utgör en effektiv och åtråvärd belöningsform för förtjänster inom olika områden, och han pekar bl.a. på det värde som svenska dekorationer har i USA. Han säger också, att för UD utgör ordensförläningar en ändamålsenlig och föga kostnadskrävande form av belöning, vilken skapar en good will, som svårligen kan uppnås med utmärkelser av annat slag. Det var ju tungt vägande synpunkter, som också reservanterna kan ansluta sig till. Låt mig till sist bara anföra ett enda citat från den förra debatten i denna fråga, i andra kammaren 1947. Då yttrade herr Hedlund i Östersund — en man som i 41 år representerade socialdemokraterna i riksdagen — följande: »Det förefaller mig mycket egendomligt att man, sedan utskottet konstaterat, att detta är ett ärende, som det inte tillkommer riksdagen att pröva, likväl begär en utredning om ordensväsendets avskaffande.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

Herr talman! Fru Diesen sade att de flesta länder har ordensväsende. Som undantag nämnde hon i det sammanhanget Uruguay, vilket land hon inte ville beteckna som en demokrati. Det kan ju vara sant, men vi har även Förenta staterna och Schweiz, som också nämns i utskottets utlåtande och som klarat sig mycket väl utan ordnar i många år. Sedan frågade fru Diesen vad det var för klasskillnad här, och jag skall gärna lämna ett litet exempel på detta. Jag har i min hand ett dokument som det står »strängt konfidentiellt» på. Herr talmannen kan dock vara fullständigt lugn, ty vi har fått det i vederbörlig ordning, och det är därför en offentlig handling. Det är en PM om orden till vissa tjänstemän inom skolväsendet. Skolchefer hör till de många tjänstemän inom statliga förvaltningar och verk som varje år har att till sin högste chef inkomma med förslag till utmärkelse i form av orden eller medalj. Inom skolans värld gäller enligt denna hemliga PM att rektor vid gymnasium kan få orden efter nio års tjänst, rektor vid fackskola i särskilda fall, efter långvarig förtjänstfull tjänstgöring efter 16 år, en lektor i U 20 efter 17 år, medan en vanlig rektor eller studierektor vid det obligatoriska skolväsendet måste tjäna för Rakel i minst 20 år för att få en orden. En folkskollärare med minst 30 år i statens tjänst får ingen orden utan får nöja sig med en medalj. Däremot kan en adjunkt vid samma skola i U 17 få en orden efter blott 20 års arbete. Är det detta som fru Diesen finner vara utmärkelser efter demokratiska grunder? Det är, som kammarens ledamöter hör, en sällsam provkarta på olika värderingar av likartade insatser i det allmännas tjänst. Det gamla ståndssamhällets uppdelning av människor, inte efter personliga förtjänster utan efter lön och tjänsteställning, lever alltså kvar år 1969.

Herr talman! Herr Hjorth finner det så upprörande att medaljer utdelas till personer med olika tjänstgöringstid. Men hur skall då klockorna utdelas? Får alla en sådan efter ett år, eller hur har han tänkt sig att ordna den saken? Jag vill gärna ha sagt att jag inte anser att denna fråga spelar så stor roll och framför allt inte har någonting att göra med verklig demokrati. För mig innebär demokrati att man bygger ett samhälle i frihet och under ansvar, i samarbete och gemenskap, samt med hänsyn och tolerans mot varandra. Det påverkas inte av sådana här yttre tecken och former i någon nämnvärd grad. Låt mig sedan som en avslutning ännu en gång få citera ur debatten i andra kammaren år 1947. En annan socialdemokrat, herr Nilsson i Kristinehamn, anförde: »När man skall angripa något av de ganska många återstående kungliga prerogativen då angriper man just denna lilla sak, som ju alla vettiga människor måste anse som det minst betydelsefulla av de prerogativ som kungamakten dock fortfarande har.»

Herr talman! Inte heller jag anser att ordensväsendet är någon särskilt fundamental fråga i svenskt folkstyre — det har inte den innebörden. Man kan lugnt hävda att svensk demokrati utvecklats på ett sådant sätt och nått en sådan styrka och mognad att vi i och för sig kunde ha råd att behålla en sådan kvarleva från det gamla klassamhället. Ordensväsendet är närmast en krumelur i samhällslivet. Riksdagen firar på sitt sätt i år ett 100-årsjubileum, ty så länge är det som frågan har diskuterats. Krav har gång på gång väckts att ordensväsendet borde avskaffas. Den första framstöten i tvåkammarriksdagen gjordes, som det berättas i utskottsutlåtandet, år 1869 med krav att ordnar inte vidare efter 1870 års ingång skulle tilldelas svensk medborgare. Liknande krav har gång på gång kommit igen i skilda former. Från historiken kan vi notera hur det ända sedan år 1911 har funnits en stark opinion i riksdagens andra kammare som antingen velat avskaffa eller reformera ordensväsendet. Denna opinion kom senast till uttryck i en debatt i riksdagen år 1947, vilken fru Diesen har citerat. Liksom det kan vara möjligt även för ett demokratiskt samhälle att ha ett ordensväsen, lika självklart är att ordensväsendet mycket dåligt svarar mot nutida demokratiska synsätt och värderingar, särskilt när det gäller värderingar av offentlig gärning. Jag tror att det är riktigt som utskottet säger, att staten bör kunna finna lämpligare former för att belöna medborgare som har gjort gagneliga insatser. Det är en omläggning som man har påbörjat i kanslihuset. Statens handläggning av ordensfrågorna håller nu på att avvecklas för att överföras dit den hör hemma, nämligen till Kungl. Maj:ts Orden.

Jag tror att utskottet står starkt när det uttrycker en förhoppning att civildepartmentet i sina förhandlingar med personalorganisationerna snart skall komma fram till sådana andra och lämpligare former. Det har invänts att ordnarna är bekväma när det gäller belöningar till andra länders medborgare eller svenskar i utlandet. Detta skall inte bestridas. Ordensväsendet har internationell räckvidd och det kan ofta vara svårt eller olämpligt att utdela en guldklocka eller annan mera substantiell belöning till ett främmande lands medborgare. Jag såg i morse att en japansk prinsessa hade beklätts med den svenska Serafimerorden. Det ligger åtskilligt i vad protokollchefen i utrikesdepartementet skriver i sin promemoria, att dessa belöningar har visat sig vara ändamålsenliga, uppskattade och föga kostnadskrävande. Beredningsutskottet kräver inte formellt ordensväsendets avskaffande men uttalar sin synnerliga skepsis mot att det användes och sin misstro mot lämpligheten av att det framgent skall användas som belöning för statlig tjänst. Ordensväsendet är ett kungligt prerogativ, och när staten helt tar sin hand från handläggningen av ordensfrågorna kommer denna karaktär av kungligt prerogativ att ännu mera framträda. Det kan dock inte vara riktigt — som sades 1947 i det av fru Diesen upplästa yttrandet — att riksdagen, när den uttalar sin mening i sådana frågor som tillkommer Konungen personligen att handlägga och besluta om, därmed bara skulle göra sig skyldig till en »folkmötesresolution». Riksdagens mening måste ändå väga tungt när det gäller en befogenhet, som statschefen beklätts med. Utskottet har funnit lämpligt att hela denna fråga tas upp i ett större sammanhang, nämligen i förbindelse med den översyn av statschefens samtliga befogenheter som grundlagberedningen skall göra och varom riksdagen har hemställt. Reservationen uttalar ju ingen kritik mot denna tanke utan säger att detta väl kan komma att behandlas av grundlagberedningen. Reservanterna har inte något principiellt emot ett sådant uppdrag, men de vill inte göra någon beställning, vilket däremot utskottsmajoriteten gör. Reservanterna nöjer sig med en allmän sympatiförklaring för ordnarna. Här har fru Diesen nyss diskuterat frågan om demokrati eller inte demokrati, om t.ex. Uruguay är en demokrati därför att man där inte har ordensväsen. Sådana frågor är det ganska meningslöst att stå och bolla med. Då kan man ju också anföra Sovjetunionen, som har ett mycket väl utvecklat ordensväsen men som ingen gärna kan kalla demokrati i vår mening. Hela frågan kommer, om utskottsmajoritetens förslag bifalles, att tas upp i det sammanhang där den hör hemma, nämligen i grundlagberedningen. Sedan får en kommande riksdag ta ställning till det resultat som därav kan framkomma. Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Statsutskottets föreliggande utlåtande behandlar ju förutom anslag till skatteutjämningsbidrag till kommunerna även förslag om utredning rörande en Översyn av skatteutjämningssystemet samt kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Vi har ju från centerns sida återkommit varje år med motionskrav i detta syfte. Vi har menat att det skatteutjämningssystem som genomfördes 1965 var ett utomordentligt steg på vägen mot en rättvisare fördelning av de kommunala kostnaderna, men vi ansåg att det trots detta återstod tillräckligt stora orättvisor för att motivera en utredning i syfte att få dem undanröjda. Med en skillnad i utdebitering på omkring åtta kronor per skattekrona och, vad värre är, en avsevärd standardskillnad i fråga om kommunal service mellan olika regioner i olika landsändar finns det starka skäl att angripa dessa frågor. I fråga om skatteutjämningssystemet är inte avsikten, att döma av statsutskottets utlåtande, att ompröva systemet som sådant, utan det är ju här fråga om detaljer, bl.a. en rad gränsdragningsproblem. Att systemet bör anpassas till den förändrade situation som kommunsammanslagningar innebär är ju också självklart. En kommunsammanslagning bör rimligen inte leda till att ett område får lägre skatteutjämningstillskott. Å andra sidan bör nog framhållas att skatteutjämningssystemet heller inte bör utformas så att kommunsammanslagningar blir ett villkor för att ett område skall få del av skatteutjämningsbidrag. Jag vill gärna uttala den meningen att en Översyn inte bör leda till försämringar jämfört med nuläget för någon kommun, utan man bör förbättra där bristerna nu finns. Det kan härvid knappast undvikas att kostnaderna för staten kan komma att öka. I samband med de nu nämnda frågorna skall också enligt statsutskottet frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun tagas upp till övervägande. Det är inte mer än några månader sedan vi diskuterade den frågan i kammaren, och vi hade då djupt olika uppfattningar om den. Därför är det mycket glädjande att nu konstatera att vi har kunnat enas om ett utredningsförslag. Man kommer givetvis också in inte bara på kostnadsfördelningen utan också på uppgiftsfördelningen mellan stat, landsting och kommuner. Länsdemokratiutredningen har också tagit upp detta frågekomplex och framhåller önskvärdheten av att ett översiktligt program för kompetensfördelningen upprättas. Det är mot bakgrunden av de kraftigt ökande kommunala utdebiteringarna och det förhållandet att kommunalskatten är proportionell och drabbar de lägre inkomsttagarna hårdast som man får se det enträgna kravet på att kostnadsfördelningsfrågorna utreds. Särskilt kan det finnas anledning att framhålla den mycket hastiga kostnadsutvecklingen inom landstingen. Den genomsnittliga utdebiteringen har från år 1963 till år 1968 ökat från 2,12 till 7,16 kronor. Även i detta fall finns det anledning att uttala den uppfattningen att högre kostnader för staten knappast torde kunna undvikas. Vi anser att det är riktigt att staten betalar en större del av de uppgifter som undan för undan har lagts på kommunerna. Kommunernas andel av exempelvis skolkostnaderna har ökat under de senaste åren, och det är en utveckling som man inte kan anse önskvärd. I det knippe motioner som förelegat vid statsutskottets behandling finns också några som tar upp frågan om ett statligt grundbelopp i det kommunala bostadstillägget. Syftet med dessa motioner är likaså att åstadkomma en rättvisare fördelning av de kommunala kostnaderna. Som bekant är antalet pensionärer olika i olika kommuner. De flesta pensionärer finns i avfolkningskommuner som har lågt skatteunderlag. Härigenom drabbar kostnaderna kommunerna mycket ojämnt, och det resulterar också i olika storlek på utgående bostadstillägg i olika orter. Det är ingenting närmare utsagt i utskottets skrivning om behandlingen av dessa motioner, men de finns med bland dem som givit anledning till behandlingen i utskottet. Det är min förhoppning att de i dessa motioner framförda synpunkterna skall tas upp av den utredning som vi väntar skall bli tillsatt. Herr talman!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 såvitt nu vore i fråga, som sin mening giva Kungl. Maj:t till känna vad reservanterna anfört beträffande väghållningsansvarets fördelning mellan stat och kommun;

Herr talman! Det är uppenbart att väganslagen är för små. Detta har år efter år framhållits av oss som vid flera tillfällen avgivit reservationer med förslag till höjningar. De höjningar som företagits har varit otillräckliga. Vägbyggnadsanslagen har visserligen i stort sett hållits oförändrade i fråga om beloppen, men på grund av kostnadsökningen har det i realiteten varit fråga om en minskning. Även i år har Kungl. Maj:t funnit an ledning att fortsätta med sin enligt vår mening okloka vägpolitik. Alla är ju medvetna om kommunikationernas betydelse för näringslivet och för hela vårt samhälle, och därför borde det också göras betydligt mera för att förbättra vägarna. När det gällt att anvisa medel för detta ändamål har oppositionen ofta kommit i en besvärlig tvångssituation, eftersom finansministern funnit för gott att underbalansera budgeten, oavsett om det varit lågeller högkonjunktur. Herr Sträng har därigenom kunnat skylta med förmåner till olika grupper, samtidigt som han gjort det svårt för oppositionen att föreslå höjda anslag. Årets budget är starkt underbalanserad, och från centerns sida har därför inte föreslagits några större höjningar av väganslagen. Beträffande byggandet av länsvägar har vi emellertid föreslagit en höjning utöver Kungl. Maj:ts förslag med 6,3 miljoner kronor, dvs. till samma summa som vägverket äskat i denna del. Å andra sidan innebär det på intet sätt att vi anser att anslagen är tillfredsställande, utan bakgrunden härvidlag är den som jag tidigare har skisserat. När en budget läggs upp avser den ju inte bara ett års arbete, även om varje riksdag är suverän, utan budgeten måste ta sikte på en längre tid. Vi har ansett det angeläget att en planering måste ske för ett bättre och mera omfattande vägbyggande och för ett mera tillfredsställande vägunderhåll. Kungl. Maj:t har självfallet möjlighet att vid uppläggningen av budgeten i stort beakta att mera kan göras för vägarna. Det är betydligt svårare att på de 14 dagar som vi riksdagsmän har på oss för att motionera kunna ingripa i budgeten på ett så avgörande sätt att därigenom skulle beredas möjligheter till avsevärt höjda väganslag. I fråga om anslagets storlek har vi föreslagit den anslagshöjning som framgår av reservation 1 under punkten 4. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. En fråga som vi ser på med största oro är den om fördelningen av kostnaderna mellan stat och kommun. Det är ett stort problem över huvud taget vad staten skall betala och vad kommunerna skall betala, och det får vidgade aspekter därigenom, som var och en vet, att den statliga beskattningen är progressiv medan den kommunala är proportionell. Därav följer att de lägre inkomsttagarna får vidkännas stora utgifter varje gång det på kommunerna läggs ytterligare ekonomiska bördor. Prognoserna för kommunalskatten är mycket dystra. Kommunalskatten är redan hög och kommer enligt dessa prognoser att bli än högre. När man nu börjar tala om att kommunerna eventuellt skulle ta hand om också viss del av väghållningen reagerar vi på vårt håll häremot. Vi kan av principiella skäl inte gå med på att kostnaderna för väghållningen flyttas över på kommunerna. Det är inte heller praktiskt att göra på det sättet, därför att det blir glest befolkade kommuner med besvärliga kommunikationsförhållanden på grund av långa vägsträckor och kommuner med låg skattekraft som kommer att drabbas särskilt hårt vid ett förverkligande av en sådan förändring i kostnadsansvaret. Det kan inte vara riktigt att lägga ytterligare bördor på människor som redan har betungande skatter och som lever under svåra förhållanden genom att kräva att på dem också skall läggas utgifter för vägarna. I reservationen har framhållits att det inte kan vara effektivt att dela upp väghållningen och vägbyggandet på det sätt som utskottet tänker sig. Det går inte att effektivt utnyttja maskiner och andra hjälpmedel, om ansvaret för väghållningen skall vila på två vägförvaltningar, en statlig och en kommunal. Det vore på sin plats att riksdagen redan nu sade ifrån att den inte vill vara med om den ordningen att kommunerna skall ta hand om del av väghållningen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 vid punkten 4. Den framtida planeringen har vi också fäst mycket stort avseende vid. Under åtskilliga år, med vissa undantag, har bilskattemedlen inte utnyttjats helt för vägväsendet. För det kommande budgetåret räknar man med att vägväsendets specialbudget kommer att tillföras ytterligare 550 miljoner kronor. Den summan borde användas för vägändamål i stället. I fråga om den planering på längre sikt som jag har velat särskilt framhålla gäller det att planera på ett sådant sätt att bilskattemedlen kan tas i anspråk. Pengarna kommer givetvis till användning, men vägväsendet får bara en del av dem. Syftet med bilskattemedlen blir därför inte tillgodosett. Också på den punkten har vi i reservationen framhållit att Kungl. Maj:t bör, enligt vår uppfattning, »vid kommande budgetarbete beräkna resurser för vägändamål av sådan omfattning att senare års ackumulerade eftersläpning såvitt rör vägbyggnad och drift undanröjes». Det är det mest väsentliga kravet bland dem som framförts reservationsvis från vår sida. Jag ber att få yrka bifall också till reservationen 3. Herr talman! Med dessa ord, som endast sammanfattar de principer vi hävdat år efter år i fråga om vägbyggandets betydelse för vårt land och — som jag tidigare sade — inte minst för vårt lands näringsliv, ber jag att få avsluta mitt anförande. Yrkandena har jag framställt i samband med att jag berört respektive reservationer.

Herr talman! Den föregående ärade talaren, herr Bengtson, lyckades inte med vad jag tror att inte heller jag kommer att lyckas med — att väcka intresse hos rikets kommunikationsminister för att föra en vägdebatt i första kammaren. Jag beklagar att han inte vill det. Jag hoppas ändå att statsrådet Lundkvist lyssnar vid någon högtalare, och om jag har förmåga skall jag försöka reta upp honom så att han kommer in i kammaren och vi får en debatt till stånd. Vi har från moderata samlingspartiets sida under ett antal år anklagat regeringen för att föra en dålig vägpolitik. Jag skall nöja mig med att kortfattat återge vad jag yttrade från denna talarstol för ett år sedan. Jag begagnade mig då av statsrådets egna siffror i föregående års statsverksproposition. Med utgångspunkt från detta siffermaterial kunde jag, utan att bli motsagd, konstatera att vi enbart för att bygga om våra vägar för dagens trafik skulle behöva arbeta med riksvägarna i hela 16 år med den takt vi nu har. Jag belyste och bevisade också att vi skulle behöva arbeta i över 33 år med våra genomgående länsvägar för att anpassa dem till dagens trafik med utgångspunkt från det skick de nu befinner sig i. Jag påpekade också att vi enligt vägplanen skall ha 1800 kilometer motorväg i Sverige år 1975. Vi har i dag drygt 300 kilometer. Jag angrep i år statsverkspropositionen med samma intresse som för ett år sedan. Men nu vill jag uttala min förvåning över att det ansvariga statsrådet inte talar så mycket om våra vägars standard i annat hänseende än att han något berör bärigheten och ytlagren. Man hade kanske väntat sig att statsrådet skulle, åtminstone i viss mån, tala om hur det i verkligheten ligger till. Skall man få fram det verkliga förhållandet tvingas man själv se efter vad statens vägverk begär i sina petita. Man kan lätt konstatera att den analys jag gjorde för ett år sedan på inte sätt har förbättrat situationen. I petita till årets statsverksproposition framhåller nämligen statens vägverk att av vårt riksvägnät inklusive Europavägar — totalt 12 837 kilometer — 35,5 procent, vilket motsvarar 4500 kilometer, är i behov av omedelbar ombyggnad. Värre är att i samma petita skrivs att en jämförelse med läget år 1962 visar att endast en tvåprocentig förbättring har skett för hela vägkategorin, medan Europavägarna uppvisar en försämring med 6 procent under motsvarande tidsperiod. Orsakerna härtill är den starkt ökade trafiken. Vi vet att det i dag finns omkring två miljoner personbilar på våra svenska vägar. Det bedöms att vi inom ett litet antal år kommer att vara uppe i tre miljoner och att tempot i ökningarna därefter skall accelerera snabbt. Det är väl ingen som tror att vi i det långa loppet kan föra en sådan vägpolitik. Regeringen tycks ändå tro det.

Det blir, som herr Bengtson mycket riktigt påpekade, under detta år ett överskott på inte mindre än 550 miljoner, som tillföres vägväsendets specialbudget. Det förvånar mig att inte våra bilister reagerar hårdare än vad de gör när de ser dessa kalla siffror framför sig. Statens vägverk påtalar också med skärpa att vi inte kan fortsätta på detta sätt. Här kommer jag in på den punkt som också herr Torsten Bengtson nyss berörde. Vägverket framhåller att om inte det statliga vägbyggnadsanslaget uppräknas med cirka 9 procent per år, blir möjligheterna att företa investeringar i vägar och gator utanför de större stadsregionerna och lederna mellan dessa så små, att den statliga väghållningen inte kan anses fylla sina uppgifter inom hela väghållningsområdet. Detta framhåller statens vägverk, och så säger departementschefen att det är en komplicerad fråga. Han vill inte nu ta ställning, men frågan övervägs för närvarande inom departementet. Här finns det anledning att ställa en konkret fråga till vår kommunikationsminister: Har han då i dag inte en enda synpunkt att anföra i en så väsentlig fråga? Som kommunalmän ställer vi oss mycket undrande. Vad skall det bli av dessa propåer? Vägverket säger ifrån att om det inte får 9 procent i uppräkning — nu är det stillastående anslag femte året i rad — klarar det inte sin uppgift att sköta den statliga väghållningen. Är nu detta en metod som man använder när man inte ger tillräckliga anslag till vägbyggnader — att överföra en staten åliggande uppgift på våra primärkommuner? Den frågan inställer sig osökt i sammanhanget. Jag beklagar att statsrådet inte är här och vill svara direkt. Här har glädjande nog representanterna för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet skrivit ihop sig i en reservation, där vi med skärpa påtalar detta förhållande i samband med väghållningsanslaget. Det är reservation nr 2, till vilken jag ber att få yrka bifall. Jag sade nyss, herr talman, att vi inte tror — och under ett antal år inte har trott — att man kan hålla på med att föra en sådan ekonomisk politik i fråga om våra väginvesteringar som man har fört hittills. Vi har nu ett par år motionerat om att vi ändå skulle kunna få en förutsättningslös utredning om de framtida finansieringsprinciperna för vårt vägbyggande. Det är märkvärdigt att vi inte ens kan få utreda detta förutsättningslöst, se vad utredningen kan resultera i och eventuellt senare göra ett ställningstagande. Som jag också tidigare här i kammaren har påpekat skulle vi behöva hela vårt vägbyggnadsanslag bara för att bygga ut våra motorvägar enligt tidigare vägplan för den trafikutveckling man då bedömde och som i verkligheten har visat sig vara för lågt bedömd. Då skulle vi inte få ett öre över till något annat vägbyggande i hela riket. Jag tror inte heller att man kan pressa ut så mycket mer av bilismen, utan man måste försöka komma ifrån detta dogmatiska vidhållande av den direktfinansieringsprincip som man tilllämpar på vägbyggnationens område. Herr talman! Under årens lopp har vi i riksdagen nått enighet om helt andra finansieringsprinciper beträffande andra kommunikationsmedel. Jag frågar därför varför utskottet inte har velat gå med på yrkandet i vår motion, vilket nu har resulterat i reservation 4 med krav på utredning i någon form av den framtida finansieringsmetodiken rörande våra vägar. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till reservation 4.